Herr talman! Börje Hörnlund började med att säga att jag inte skall släcka ljuset. Det finns en formulering som lyder: Förbanna inte mörkret utan tänd ett ljus! Jag anser att den politik som har bedrivits under åren från det att socialdemokraterna återupptog regeringsinnehavet inte inneburit att man förbannat mörkret utan att man faktiskt har tänt åtskilliga ljus, också i glesbygden. Sedan till diskussionen om svar eller inte svar på frågor som ställs. Jag har vid upprepade tillfällen, också i den här debatten, sagt att principiellt har jag en utgångspunkt, att vi skall satsa på glesbygdsutveckling och landsbygdsutveckling. Jag anser att det innebär att man skall satsa på kompetens, att man skall satsa på kommunikationer, att vi måste satsa på kvinnor och att vi måste satsa på kultur. Jag har också redovisat att det är viktigt att kvinnor får del av kompetensen. Jag har vidare sagt att kommunikationerna skall vara moderna kommunikationer, osv. Men det finns ett antal förtroendevalda i kommittéer, i utskott m.m. som har lagt fram sina förslag. Flera av förslagen är ute på remiss och andra har varit det. I en lång rad av dessa utredningar har deltagit partikollegor till flera av de meddebattörer som här har ställt frågor. Om jag innan remissarbetet var avklarat — det gäller både livsmedelspolitiken och andra områden — gick ut och talade om att så här skall det bli i dessa frågor och så här skall det vara i andra frågor, då är jag alldeles övertygad om att jag i nästa stund i denna talarstol skulle få svara på hur jag i förväg kan ge besked om konkretiseringar av olika frågor. När det gäller väganslag har riksdagen beslutat om 6 miljarder kronor på tio år till särskilda bärighetshöjande insatser. En övervägande del av dessa pengar skall gå just till skogslän och glesbygdsområden. Det finns några saker som vi ändå har varit överens om i den här debatten, och det är att vi vill ta vara på engagemanget, kunskapen och kompetensen hos människor över hela landet, inte minst hos de människor som bor i glesbygd och på landsbygden. Jag är övertygad om att regeringens förslag som helhet innebär en positiv utveckling för landsbygdens del. På många sätt har den här riksdagsdebatten varit välkommen, för jag har fått anledning att klara ut en del missförstånd i debatter som varit. Socialdemokraterna i regeringen, i riksdagen, i län och kommuner står för en regionalpolitik som ger sysselsättning och välfärd i alla delar av landet. Det är en politik som kan ge möjlighet till ett gott liv för människor i glesbygd, landsbygd, tätorter och storstäder. Det är viktigt att i det här sammanhanget se politiken som en helhet. Jag menar att det är just den helheten som gör att socialdemokratisk politik har gagnat och kommer att gynna människors liv också på landsbygden.

Herr talman! Moderata samlingspartiet har länge efterlyst försöksverksamhet med samhällstjänst. En helt ny påföljd, benämnd samhällstjänst, borde även i Sverige kunna tillämpas med positiv verkan, speciellt vad gäller yngre lagöverträdare. Samhällstjänsten skall ju kunna vara ett alternativ till korta eller medellånga fängelsestraff just för denna grupp. Vi vill även gå ned i åldrar med denna påföljd, men till det återkommer jag senare. Propositionen föreslår att försöksverksamhet skall prövas under tre år, men endast gälla brottmål som prövas av Uppsala, Linköpings, Helsingborgs, Malmö och Gävle tingsrätter. Moderata samlingspartiets uppfattning är att detta klart strider mot grundläggande principer om likabehandling inom straffrätten. Det är djupt oroande att tänka sig att en ung människa döms till fängelse någon eller några månader vid många av våra tingsrätter, medan andra — som döms för samma slags brottslig verksamhet — får en möjlighet att välja samhällstjänst i stället för fängelse. Detta strider mot den grundläggande principen om likhet inför lagen, ett rättsbegrepp som vi aldrig får tumma på. Avsaknad av resurser — som man pekar på i propositionen — får aldrig medföra olikhet inför lagen. Vi menar att ett sådant betraktelsesätt inte hör hemma i en rättsstat. Försöksverksamheten bör införas, det stödjer vi, men den bör omfatta hela landet. Därför, herr talman, yrkar jag avslag på utskottets förslag på denna punkt och yrkar bifall till den moderata reservationen. Samhällstjänst är ett slags kontrakt som ingås mellan den dömde och samhället. Eftersom samhällstjänstkontrakt skall kunna upprätthållas som alternativ till fängelse, borde naturligtvis också påföljden bli villkorligt fängelse. Rätten bör alltså döma ut ett fängelsestraff, men samtidigt bevilja anstånd med straffets verkställighet. Detta är en viktig principfråga. Vi delar här helt frivårdskommitténs förslag i SOU 1984:32 att samhällstjänsten bör knytas till påföljden villkorligt fängelse. Vi tror att den allmänpreventiva effekten av en villkorlig fängelsedom är betydligt starkare genom att straffet markeras och genom att man, om man bryter kontraktet och missköter sig, kan förverka samhällstjänsten, varvid fängelsestraffet utlöses i sin helhet. Man vet vad man har att vänta om man inte sköter sitt åtagande. Det är både en press på den dömde och ett stöd att veta att det kommer ett fängelsestraff vid ett brytande av kontraktet. Även på denna punkt yrkar jag avslag på utskottets förslag och bifall till den moderata reservationen. Jag beklagar verkligen att utskottets majoritet inte velat pröva samhällstjänstinstrumentet även när det gäller de yngsta lagöverträdarna, som inte döms till fängelse. Fängelsestraff för yngre är ju sparsamt utdömt, det hör till de verkliga undantagen och det med rätta. Men jag tror att just här skulle en samhällstjänst, dvs. att få göra rätt för sig, att ändå få en påföljd som känns, att behöva inordna sig i samhället på ett positivt sätt, att träffa människor som har en positiv livssyn och som arbetar ideellt för något de tror på — just det vore av största hjälp för just dessa unga. Det kunde hjälpa till att ge dem en ändrad attityd till brottslig verksamhet. Jag är mycket övertygad om att det är just första gången inför domstol som det är viktigt att det händer någonting. Då är också de unga som mest påverkningsbara. I dag upplever de unga att de går straffria. Villkorlig dom eller övervakning räknar man inte som straff i dag, i synnerhet inte som man vet att man kan få många villkorliga domar innan någonting händer. Man är i dag också ganska medveten om att man får vad vi kan kalla ”mängdrabatt”. Detta är en mycket farlig utveckling. Vi har sett hur ungdomsbrottsligheten ökar, hur svårt vårt samhälle har att handskas med de s.k. värstingarna. Det är detta som vi i moderata samlingspartiet vill förhindra genom att även erbjuda de yngre lagöverträdarna samhällstjänst. Vi vill ge dem en chans att snabbt bryta sin brottsliga bana. Vi vill ge dem hjälp och stöd att komma tillbaka till ordnade förhållanden med arbete, bostad och självförtroende, vilket behövs om de senare skall ha en chans att klara sig. Vi är medvetna om att försök med samhällstjänst på kort sikt förorsakar vissa kostnader. Men klart är att på sikt är samhällstjänst en mycket humanare påföljd. Det är också för samhället på sikt en betydligt billigare form av verkställighet av straff än vad t.ex. fängelse är. Samhällstjänst bör också konstrueras som en ny, fristående påföljd. Bestämmelserna bör på sikt införas i brottsbalkens regler om påföljd för brott, något som även lagrådet anfört i denna fråga. Jag yrkar därför även bifall till reservation 8 av Britta Bjelle m.fl.

Herr talman! Äntligen har riksdagen att ta ställning till ett regeringsförslag om samhällstjänst som straffrättslig påföljd. Jag säger äntligen därför att vi i folkpartiet länge har velat ha ett sådant förslag. Vi ser det naturligtvis som en framgång när det nu har kommit, även om vi har en del invändningar mot det. Redan 1979 års frivårdskommitté, som skulle pröva vissa frågor om kriminalvård i frihet, vägde samhällstjänstens fördelar och nackdelar mot varandra. En majoritet tog den gången ställning mot den. Det fanns dock en reservation av folkpartisten Hans Petersson i Röstånga och centerpartisten Elving Andersson, som ville införa samhällstjänst på försök som ett alternativ till frihetsstraff. Herr talman! Runt om i världen söker man efter alternativ till fängelse för personer som gjort sig skyldiga till brott för vilka brukar dömas till relativt korta fängelsestraff. I främst anglosaxiska länder har man infört ett straff som man kallar ”community service” eller samhällstjänst, som vi översatt det till. I våra nordiska grannländer Danmark och Norge förekommer försök med ”samfundstjeneste”. Med samhällstjänst menar man i regel att den dömde på sin fritid under ett visst antal timmar utför ett oavlönat arbete som är nyttigt, meningsfullt för honom själv och samhället samtidigt som hans — för det är ofta fråga om en han — inlemmas i ett lagarbete. Naturligtvis finns en rad problem förknippade med samhällstjänst. Det kan vara svårt att finna arbetsuppgifter som den dömde rimligen kan klara av och som inte tas från den ordinarie arbetsmarknaden. Hur skall övervakningen ske? Blir det inte svårt för domstolen att välja ut de lagöverträdare som rimligen kan klara av samhällstjänst? Kritiker mot förslaget om samhällstjänst har ifrågasatt det också av principiella skäl. Är det ett straff att få ett arbete? Är det inte i själva verket att betrakta som en förmån? Folkpartiet har ansett att fördelarna och möjligheterna med den nya påföljden överväger, medan socialdemokraterna tidigare mest sett till svårigheterna att genomföra den. Då frågan om att införa samhällstjänst som en ny strafform har behandlats av riksdagen har den avvisats av socialdemokraterna och kommunisterna. I Danmark har försöksverksamheten pågått sedan 1982. De danska erfarenheterna, som vi bygger på, är övervägande positiva. Främst lagöverträdare som har begått förmögenhetsbrott ådöms efter personundersökning samhällstjänst i 20-200 timmar i stället för fängelse. Tillsynen av dem är noggrann. Sköter de inte det oavlönade arbetet, leder det till fängelse. Det är inte svårt att få tag på arbetsplatser, som har anknytning till ideell verksamhet eller är offentligt stödda. Återfall i brottsligt beteende förekommer naturligtvis, men de är trots allt färre än efter ovillkorligt fängelsestraff. Olika remissinstanser i Danmark såsom domare, åklagare och advokater uttrycker sig positivt. En av av de fördelar med samhällstjänsten till vilken vi knyter särskilda förhoppningar är att de som döms till denna påföljd får möjlighet att inordnas i en normal social gemenskap. Just erfarenheterna från Danmark talar om att många av dem som har fullgjort samhällstjänst för första gången kom in i en ”normal” arbetsgemenskap. De upptäcker att det har sina fördelar att leva ett ”Jensenliv”, som man säger i Danmark. Den positiva utvärderingen av den danska försöksverksamheten bekräftar vår uppfattning att det nu är dags att i Sverige införa samhällstjänst såsom ett alternativ till fängelse. Med hänsyn till de svårigheter som det uppenbarligen kommer att innebära att införa samhällstjänst såsom ny påföljd anser vi att man inledningsvis bör göra det inom ramen för en försöksverksamhet. Försöksverksamheten bör genomföras i hela landet samtidigt men till en början i första hand inriktas mot unga lagöverträdare och ses såsom ett alternativ till skyddstillsyn eller kortare fängelsestraff. Herr talman! Trots att socialdemokraterna har ändrat sig och gått med på en försöksverksamhet med samhällstjänst, har vi i folkpartiet några invändningar, vilka framgår av de fyra reservationer som vi har avgivit till detta betänkande. Vi tycker i reservation 1 att försöksverksamheten skall omfatta hela landet, inte bara de fem tingsrätterna. I reservation 3 anser vi att samhällstjänst skall kunna användas också såsom alternativ till skyddstillsyn, speciellt för ungdomar mellan 15 och 17 år. I reservation 8 framhåller vi att samhällstjänsten i framtiden bör konstrueras såsom en ny fristående påföljd. I reservation 9 påpekar vi att det även om vi tror på samhällstjänsten måste till en rad åtgärder, om vi skall få en minskad brottslighet. Vi vill t.ex. satsa på jourdomstolar.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

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till alla de reservationer som är undertecknade av centerns företrädare i utskottet. Det är bra att det äntligen skall hända något praktiskt när det gäller den så länge diskuterade samhällstjänsten. Socialdemokraterna har i det längsta stretat emot men är nu med på den försöksverksamhet som föreslås i propositionen och utskottsbetänkandet. De från Norge och Danmark redovisade positiva effekterna av genomförd verksamhet med samhällstjänst har starkt bidragit till att vi äntligen skall få i gång försök. Det är — alldeles speciellt när det gäller unga lagöverträdare — viktigt att hitta realistiska alternativ till fängelsestraff. Det finns alltför många vittnesmål om fängelsetidens negativa inverkan på unga människors fortsatta utveckling. Samhällsingripanden mot enskilda individer måste såsom huvudmål ha att medverka till att människor upphör med brottslig verksamhet — inte utvecklas till mer kvalificerade brottslingar. Givetvis skall utdömt straff också tjäna som varning för andra, men huvudintresset måste knytas till rehabiliteringen. I det sammanhanget tror vi från centerns sida på samhällstjänst såsom alternativ — speciellt beträffande unga lagöverträdare. När det gäller försöksverksamhetens omfattning anser vi från centerns sida att fler orter redan från början skall ingå. Skälen till denna inställning är flera. För det första skulle orter med flera variationer i sin sociala struktur kunna tas med. En större geografisk spridning skulle också vara möjlig. Eftersom det inte går att i förväg veta var den största benägenheten att positivt delta i försöksverksamheten finns, så ökar möjligheten att uppnå lyckade resultat om flera orter ingår från början. Personligen anser jag att resultaten från Norge och Danmark är så positiva att vi i Sverige mycket väl kunde gå direkt på ett fullskaleförsök, omfattande hela landet. Men här, som på så många andra områden, tillämpar vi den svenska modellen att utreda och genomföra stegvisa försök. Om det skulle visa sig att försöksverksamheten slår väl ut — och varför skulle det inte bli så — har vi genom att ta ut ett fåtal försöksorter bara skjutit de positiva effekterna på framtiden. Om det, mot förmodan, skulle visa sig att samhällstjänst inte passar i Sverige så är det inte svårare att avbryta en landsomfattande försöksverksamhet. Av reservation 2 framgår alltså att centern vill ha med fler orter redan från början. Möjligheterna att döma till samhällstjänst anser vi från centerns sida borde utökas utöver vad som föreslås i propositionen. Regeringen bör snarast lägga fram förslag för riksdagen till sådan utökning när det gäller unga lagöverträdare. I synnerhet när det gäller ungdomar mellan 15 och 17 år bör samhällstjänst kunna komma i fråga, även om alternativet inte är fängelse. Här anser vi oss ha stöd av experter, som inför utskottet har redovisat att detta är en riktig utveckling. Utöver frivilligorganisationer bör även andra arbetsplatser delta i den kommande försöksverksamheten. Det är viktigt att samhällstjänst blir en angelägenhet också för olika arbetsgivare. Detta skulle aktivt medverka till att de till samhällstjänst dömda finge en mer realistisk bild av arbetsmarknaden. Sannolikt skulle ambitionen att återanpassa, eller möjligen anpassa, ha större möjligheter att förverkligas genom att flera arbetsplatser deltog i försöket. Det är mycket viktigt att tillräckliga resurser avdelas till försöksverksamhet. Vi tvivlar på att så sker. Frivårdsfolket har inför justitieutskottet förklarat att man inte anser sig ha tillräckliga resurser. Detta gör att resultatet kan bli negativt. Från centerns sida förutsätter vi att regeringen ställer tillräckliga resurser till kriminalvårdens förfogande. Risken finns att resultaten blir missvisande, om resurserna blir för dåligt tilltagna. Dessa synpunkter redovisas i reservation nr 7. Centern anser att samhällstjänst i framtiden bör kunna konstrueras som en fristående påföljd. I detta avseende anser vi oss ha stöd av lagrådets uttalande i frågan. Det är nödvändigt att många åtgärder sätts in för att minska brottsligheten. En isolerad åtgärd som t.ex. införande av samhällstjänst är naturligtvis inte svaret på alla problem. Det krävs givetvis insatser på ett brett fält. I detta sammanhang vill jag avslutningsvis beröra en sådan åtgärd, nämligen tanken på jourdomstolar. Det är oerhört viktigt att dom och verkställighet av påföljd sker i så nära anslutning till brottet som möjligt, särskilt när det gäller unga lagöverträdare. Från centerns sida förväntar vi initiativ av regeringen på detta område.

Herr talman! Det är glädjande att det nu finns ett förslag om att i Sverige införa försöksverksamhet med samhällstjänst som ett alternativ till fängelsestraff för vissa lagöverträdare. Vpk delar i stort utskottets syn och motivering när det gäller införandet av sanktionen samhällstjänst. Det är ett steg i rätt riktning att i stället för att placera lagöverträdare i fängelse tillsammans med andra kriminella personer, kunna erbjuda samhällstjänst där den dömde träffar icke-kriminella och ofta socialt engagerade personer. Att vara medarbetare på en arbetsplats innebär också att den dömde slipper sin klientroll med allt vad det innebär av stärkt självuppfattning. Förhoppningsvis innebär samhällstjänsten också att den dömde ges möjlighet att skaffa sig nya kontakter och nya intressen som kvarstår efter det att han eller hon har fullgjort sin samhällstjänst. Införandet av samhällstjänsten som sanktion är en försöksverksamhet. Jag vill här särskilt lyfta fram utskottets skrivningar om finansiering av reformen. Anledningen till att jag gör det, är att Föreningen Sveriges frivårdstjänstemän vid en uppvaktning av justitieutskottet, efter det att betänkandet slutbehandlats, uttryckte sin oro över att försöksverksamheten skulle komma att sakna resurser, eller ges för litet resurser, för att arbetet skulle kunna bedrivas på ett seriöst sätt. Utskottet konstaterar i betänkandet på s. 12 att det är angeläget att de skyddskonsulentdistrikt som omfattas av försöksverksamheten tillförs särskilda resurser så att försöket inte ger ett missvisande resultat. Mot bakgrund av regeringens uttalanden i propositionen, utgår utskottet från att så sker utan att något särskilt uttalande görs från riksdagens sida. Jag har alltså inget särskilt yrkande i denna fråga. Men jag vill med kraft understryka vikten av att försöksverksamheten ges sådana resurser att arbetet i de berörda skyddskonsulentdistrikten kan bedrivas på ett seriöst sätt. När det gäller valet av arbetsplatser för verkställighet av samhällstjänsten har jag däremot en avvikande mening. Utskottet konstaterar att den reguljära arbetsmarknaden inte skall utnyttjas i första hand, utan att det kan ligga ett särskilt värde i att förlägga samhällstjänsten till någon form av ideell verksamhet. Detta är en skrivning som lämnar utrymme för tolkningar som innebär att samhällstjänsten kan komma att inkräkta på den reguljära arbetsmarknaden. En sådan utveckling vore mycket olycklig, inte minst i en lågkonjunktur då arbetslösa kan se att lagöverträdare ges företräde till arbete. Motivet till samhällstjänst kan ju inte vara att ställa gratis arbetskraft till arbetsgivarens förfogande. Motivet till att införa samhällstjänst är i stället att få en sanktion med både botgörande och rehabiliterande effekter. Detta uppnås bäst om man kopplar samhällstjänsten till frivilliga och ideella organisationer. Den dömde träffar då personer med ett stort socialt engagemang som också kan erbjuda en alternativ social miljö med möjlighet att utveckla nya intressen och en meningsfull fritid. Detta ligger inbyggt i de ideella verksamheterna. Det är därför viktigt att samhällstjänsten kopplas enbart till den ideella föreningsverksamheten och att den reguljära arbetsmarknaden lämnas utanför. Vpk har därför framlagt en reservation om detta. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 6 i betänkandet.

Herr talman! Alla talare som hittills har varit uppe i debatten har konstaterat att samhällstjänst är någonting bra och efterlängtat. Jag kan bara understryka detta. Jag vill till att börja med, för att inte göra som jag gjorde sist, yrka bifall till momenten 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 och 10. När det gäller mom. 2 finns miljöpartiet med bakom en reservation tillsammans med folkpartiet, moderaterna och centern. Det gäller förutsättning för samhällstjänst. Samhällstjänst är, som jag tidigare sade, något som vi länge har längtat efter. Samhällstjänst är någonting som vi tror på. Samhällstjänst är en s.k. mjuk påföljd, men den har enligt mitt synsätt en synnerligen fostrande verkan, särskilt för unga lagöverträdare. Det som ofta fattas dessa ungdomar är social gemenskap, förmågan att fungera ihop med andra människor. Där kan samhällstjänsten hjälpa till att bygga upp någonting nytt för dessa människor som förhoppningsvis utvecklas till någonting positivt, så att de hamnar rätt igen i sitt liv. Av den anledningen ber jag att få yrka bifall till reservation 3. Mom. 6 behandlar en fråga som ursprungligen väckts i en centermotion, om jag minns rätt var t.o.m. tredje vice talman Bertil Fiskesjö inblandad, som handlar om resurser för försöksverksamheten. Jag inbillade mig i min oskuld att om man skall starta ett försök med samhällstjänst kommer man naturligtvis att se till att det finns resurser att verkställa den samhällstjänsten. Efter det att jag gjorde ställningstagandet att inte stödja reservationen har jag vid en uppvaktning fått reda på att detta inte riktigt är fallet. Skyddskonsulenterna går redan i dag på knäna, det är jag mycket medveten om, liksom många andra inom rättsapparatens verksamhet. Det verkar som om det är meningen att man utan tillskott av resurser skall försöka åstadkomma också den nya påföljden samhällstjänst. Det är enligt mitt sätt att se dömt att misslyckas. Av den anledningen, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation nr 7 om extra resurser.

Herr talman! Jag blir litet förvånad när Sigrid Bolkéus här påpekar hur viktigt och bra det är med samhällstjänst. Hon litar på att de resurser som vi har hört att man säger sig vara i avsaknad av på något sätt kommer till, samtidigt som hon säger att vi inte kan genomföra detta lika över hela landet, eftersom det skulle bli för dyrt. Jag har redan tidigare påpekat att vi från moderat håll anser att resursknapphet inte kan få bidra till olikhet inför lagen. Dessutom tror jag att man bedrar sig själv litet. Vi är alla överens om att de korta fängelsestraffen, där man inte hinner sätta in någon hjälp, många gånger är destruktiva. Samhällstjänsten skulle kunna utgöra en positiv hjälp för människor att snabbt komma på fötter igen. På sikt är det dessutom ett mycket billigare system än det dyra fängelsestraffet. Socialdemokraterna är mycket ologiska i sitt resonemang i det här avseendet. Ingrid Burman påpekade att hon var orolig för att samhällstjänsten inte skulle kunna få fram platser nog på frivillig basis. Hon var orolig för att man skulle kunna gå in på den reguljära arbetsmarknaden. På sikt anser jag att dessa människor skall slussas över till den reguljära arbetsmarknaden. Det är bra och humant att låta människor arbeta ute i frivilliga föreningar. Jag vet också att det inte är så svårt som man tror att skapa platser. En del kommuner har faktiskt försökt att inom socialtjänstlagens råmärken ge människor som har hamnat utanför samhället arbetsträning, utbildning och arbete i ideella organisationer. Det är fler än man tror som ställer upp. Jag är positivt inställd i det fallet. Jag tror nämligen att det här är någonting som har kommit för att stanna, något som vi kommer att få positiva erfarenheter av. Jag tror att hela samhället på sikt kommer att få en betydligt bättre framtid, framför allt de unga. Det händer någonting omedelbart, de döms till samhällstjänst — de får göra någonting. Jag tror också att resurserna på något sätt måste plockas fram. Detta får inte vara en resursfråga.

Herr talman! Jag är ledsen om jag uttryckte mig så att Birgit Henriksson uppfattade att jag var orolig för att det inte skulle gå att få fram arbetstillfällen hos de ideella organisationerna. Vad jag försökte framföra var snarare den motsatta åsikten, att jag tycker att vi enbart skall plocka fram arbetstillfällen där. Jag tror det finns utrymme för det. Det finns beredvillighet och beredskap, om vi tillför tillräckliga resurser till skyddskonsulenten. Jag försökte i stället varna för en utveckling som innebär att vi tar den reguljära arbetsmarknaden i anspråk.
Herr talman! Jag vill bara säga att jag tydligen missuppfattade Ingrid Burman. På sikt måste väl ändå målet vara att få ut alla på den reguljära arbetsmarknaden. En överslussning mot slutet av samhällstjänsttiden måste därför kunna komma i fråga.
Herr talman! När det gäller detta med att ta den reguljära arbetsmarknaden i anspråk är jag och mitt parti av den uppfattningen att den kontakten är någonting som man skall söka etablera efter det att samhällstjänsten är genomförd. Det går bl.a. att hämta vitsord från de ideella organisationer där personen i fråga har varit placerad för samhällstjänst. Det är också viktigt att vara medveten om att en del av de lagöverträdare som kommer att dömas till samhällstjänst redan har ett reguljärt arbete vid sidan om. Det kan uppstå ett konstlat konkurrensförhållande, om vi blandar samhällstjänsten med reguljära arbeten. Vi får också en konstig koppling — vad är straff, vad är arbete och vad är samhällstjänst?
Herr talman! Det jag menar är att man inte skall göra som i dag, att man bara släpper den som har varit dömd utan att den personen har arbete, bostad och ordnade förhållanden. Då bör det helst vara någon form av reguljärt arbete, annars har man den dömde snart tillbaka igen.

Herr talman! Det är sant att vi i folkpartiet vill ha en försöksverksamhet med samhällstjänst över hela landet. Att det är fullt möjligt att låta försöksverksamheten omfatta hela landet har vi justitieministerns ord på och även utskottsmajoritetens. Vi behöver inte avgränsa försöksverksamheten lokalt, därför att man har gjort det i Danmark och Norge. I Danmark och Norge var man tidigt ute. Vi kan naturligtvis dra fördel av de erfarenheter man gjorde där och genomföra ett fullskaleförsök. Lagrådet åberopas ofta av socialdemokraterna när det passar. Det passade inte häromveckan när vi talade om företagsbot. Det passar inte när lagrådet talar om att skyddstillsyn inte endast bör tillkomma yngre lagöverträdare. Det passar inte när vi vill göra samhällstjänsten till en ny fristående påföljd, som lagrådet säger. Men det passar när lagrådet är för en lokalt begränsad försöksverksamhet. Vi kanske skulle vara litet försiktigare med att använda lagrådet som tillhygge i våra debatter. I princip skall unga lagöverträdare mellan 15 och 17 år självfallet inte ställas inför domstol. Dem skall socialtjänsten ta hand om. Men i motsats till socialdemokraterna vill vi inte utesluta att samhällstjänst också skall kunna tänkas som ett alternativ till skyddstillsyn. Det är den enkla innebörden av reservation 3. Herr talman! Det viktiga i dag är, trots att vi träter om några reservationer, att socialdemokraternas och vpk:s envetna motstånd mot tanken på samhällstjänst nu är genombrutet.

Herr talman! Sigrid Bolkéus sade att det finns tillräckliga resurser. Jag påstår än en gång att vi från frivårdshåll har fått lära oss att de redovisade medlen inte räcker till de uppgifter man redan har. Det handlar snarare om överskridanden. Att inom den redan överskridna ramen få plats för effektiv försöksverksamhet på ett så viktigt område tror vi inte är möjligt. Det är alltså viktigt att regeringen ser till att få fram de pengar som behövs. Det är centralt att åtgärder från samhällets sida sätts in tidigt, när unga håller på att komma snett. Därför är det viktigt att även 15-17-åringar så småningom kan bli föremål för denna typ av åtgärder. Betydelsen av tidiga åtgärder för att avbryta en negativ utveckling tror vi är stor. Sigrid Bolkéus sade att det finns stor frihet att välja arbetsplatser. Jag tycker emellertid att det är så viktigt att det finns olika typer av arbetsplatser, att man borde ha nämnt det i utskottet och varit överens om det. Det är viktigt att de som på detta sätt kommer i kontakt med arbetslivet, kanske för första gången, kan få olika erfarenheter och få en uppfattning om arbetsmarknaden. Jag tror inte att det är negativt. Jag tror att farhågan för att man skall blanda ihop straff och arbete är överdriven. Det är så positivt att komma in i en social gemenskap och betyda någonting, att det överväger de negativa effekterna för den enskilde som berörs. Slutligen tycker jag att försöket skulle omfatta fler platser för att få en ökad spridning och ökade möjligheter till positiva resultat. Jag har t.o.m. i mitt förra inlägg erkänt att jag tycker att försöksverksamheten borde finnas i hela landet. Jag nöjer mig dock med att yrka bifall till centerns reservation.

Herr talman! Till Sigrid Bolkéus vill jag säga följande. När vi talar om omfattningen av samhällstjänsten, vilka kategorier som skall ingå och vilka nuvarande påföljder samhällstjänsten skulle kunna ersätta, skall vi ha klart för oss att samhällstjänst inte bara är ett straff eller en påföljd. Jag ser samhällstjänst också som en social träning. Därför tycker jag, uppriktigt sagt, att samhällstjänst i stället för skyddstillsyn skall prövas. Det är viktigt både av omtanke om den unge, för att han skall få den sociala träning och gemenskap som han i dag kanske saknar, och som en markering av en reaktion från samhällets sida. Den reaktionsmarkering som samhällstjänst utgör anser jag vara tydligare, utan att den på något sätt för den skull skulle vara mer förnedrande eller hårt utdömd. Vi måste ha klart för oss vad det är vi pratar om. Jag tycker att vi skall prata om reaktion från samhället och möjligheter för den unge. Om man skall göra ett försök värt namnet, av den omfattning vi här pratar om, måste man se till att det finns ordentligt med resurser för att få den effekt man förhoppningsvis eftersträvar. Samhällstjänst innebär att det sker en kontroll av att de frivilliga arbetena — oavlönade arbeten skall man kanske säga — verkligen utförs. Det är viktigt att detta kontrolleras. Och detta kräver mycket folk. Vid den uppvaktning som skyddskonsulenterna gjorde hos utskottet sades det att våra fängelser redan i dag är överfyllda. Man skulle kunna lätta på det trycket genom att placera en hel del rattfyllerister i kontraktsvård, om det fanns resurser till det. Varje gång kontraktsvård ges krävs det i genomsnitt fyra arbetsdagar för en assistent. Det handlar alltså om en flaskhals i kriminalvården.

Herr talman! Jag skall inte gå i polemik med Sigrid Bolkéus om siffror. Jag konstaterar att pengar i form av extraanslag garanteras i detta sammanhang. Jag kommer att vara mycket observant på att så verkligen sker, och jag kommer att väsnas ganska ordentligt om detta sjabblas bort. När vi talar om människor, i all synnerhet unga människor, är en sådan chans som samhällstjänsten kan innebära alldeles för viktig för att försvinna. Sigrid Bolkéus, jag har respekt för socialtjänsten, men beträffande ungdomar som befinner sig på en kriminell bana och som är i straffbar ålder, stökiga 15—17-åringar, vill jag säga följande. Om dessa ungdomar inte klarar av samhällstjänst, hur i herrans namn skall de då klara av att leva i samhället i framtiden? Det handlar om social träning, och jag ser samhällstjänsten som en social träning. Om den sedan skall sortera under socialtjänsten eller kriminalvården kan man diskutera. Men om man rör sig i dessa fack med samhällstjänst, kan jag inte förstå varför inte skyddstillsyn enligt kriminalvårdsstadgan skulle kunna ersättas med samhällstjänst, som ligger inom samma område.
Herr talman! Det var just det som sades om de stökiga tonåringarna som jag reagerade på. Sigrid Bolkéus sade att de är omogna och att de har svårt att passa tider. Det är just den arbetsträningen som är oerhört värdefull. Därför skulle dessa ungdomar tidigt behöva komma under en fast handledning. I de fall där detta har gjorts i vissa kommuner inom socialtjänsten har det visat sig att detta på sikt är möjligt, visserligen med tålamod, men det går. Det är i detta sammanhang jag vill instämma i vad Kent Lundgren sade, nämligen att det är den sociala träningen som är absolut nödvändig, annars kommer dessa ungdomar inte att kunna få sin rättmätiga plats i samhället. De kommer att hamna i den utslagna gruppen som står utanför. Sigrid Bolkéus talade om alkoholtest. Det är riktigt att detta hände före min tid i utskottet, och jag känner inte till detta närmare. Men jag vet att det på försök sätts upp kontroller och spärrar litet här och där i olika län. Och det är icke jämförbart med att kriminella handlingar, som det här handlar om, som egentligen skall rendera fängelsestraff, på vissa håll leder till samhällstjänst och på andra håll till fängelsestraff. Det är också med tanke på det som jag är något förvånad över att man är så ovillig att se att samhällstjänst ingår i ett slags kontrakt, att samhällstjänst skall ersätta fängelse och att man då inte heller vill ha ett villkorligt fängelsestraff. Bryts överenskommelsen är det egentligen det utdömda fängelsestraffet som bör gälla, det fängelsestraff som vederbörande alltså skulle ha dömts till, om han eller hon inte hade accepterat det kontrakt som man sedan bryter. Jag tycker att det är ett ologiskt resonemang ifrån socialdemokraternas sida.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

Herr talman! Enligt regeringsformen är det staten själv som beslutar om sin egendom. Riksdagen fastställer hur förvaltningen skall ske av de statliga egendomarna. Riksdagen föreslås i dag av kulturutskottet att göra en hemställan som är ytterst ovanlig, kanske unik. Ett enigt kulturutskott föreslår regeringen att skänka eller deponera det s.k. fårbrevet till Färöarna. I vårt land finns det två medeltida laghandskrifter med anknytning till Färöarna. Bägge har inom sina pärmar det s.k. fårbrevet i något olika versioner. Det äldsta är daterat 1298 och finns på kungl. biblioteket. Det är det som nu är aktuellt. Det har utfärdats av hertig Håkon Magnusson och ingår i en bok, Kungsboken eller Den kungliga boken, som i huvudsak innehåller Magnus Lagaböters landslag från tidigare på 1200-talet. Till denna lag har senare fogats den äldsta versionen av fårbrevet. Fårbrevet tar upp regler om fårskötsel. Många av de reglerna gäller ännu i dag. Det är roligt att läsa fårbrevet. Där talas om vad en man på Färöarna skall göra om grannens får går in på hans mark och betar mer än en gång, om fåren skulle gå in upprepade gånger osv. Förutom fårskötsel tas i fårbrevet upp något om valfångst, förhållandet mellan husbonde och tjänare, vad man skall betala för inkvartering, en inkvartering som ställer sig dyrare ju oftare öl serveras till måltiderna. Det intressanta med fårbrevet är språket. Man har tidigare räknat med att det färöiska språket är härlett från nordnorskan, men vad man nu vet genom språkforskning, särskilt på de tillägg som har gjorts till fårbrevet, är att det har funnits och finns ett särskilt färöiskt språk. Kungsboken med fårbrevet lämnade Bergen och kom till Färöarna någon gång på 1300-talets början. Detsamma gäller inte den prakthandskrift som finns vid Lunds universitet. Den är i bättre skick. Den har initialbokstäverna till styckena utskrivna — det saknas i den version som vi nu uppmanar regeringen föra tillbaka över haven. Den nu aktuella lagboken hamnade så småningom i Sverige. Efter att ha återvänt till Bergen med den siste lagmannen som hade hand om den kom den till Antikvitetskollegiets samlingar i Uppsala på 1680-talet och ca 100 år senare till KB. Kulturutskottet föreslår nu riksdagen att uppmana regeringen att Kungsboken får göra resan tillbaka till öriket. Men, herr talman, utskottet understryker mycket starkt att ställningstagandet inte får tas till intäkt för en ändring i praxis i frågor om återlämnande av kulturföremål till ursprungsländer. I fråga om återlämnandet av Kungsboken har utskottet funnit att speciella förhållanden råder. Först och främst finns det på Färöarna inga medeltida handskrifter. De som över huvud taget finns är dessa två, som befinner sig i Sverige, plus några diplom i Danmark. Ett överförande av boken skulle dessutom stärka den nationella och den kulturella identiteten i detta örike. Utskottet har sammanträffat med representanter för Färöarna och fått klart för sig den oerhört stora betydelse man där fäster vid att hemma hos sig få förvara denna skrift. För mig — det vill jag gärna säga — har också det nordiska sambandet haft betydelse. Dessutom har vi kvar ett exemplar på universitetsbiblioteket i Lund. Herr talman! Jag vet att man på Färöarna upplever den här dagen, den 7 december, som en mycket stor dag. Min önskan är att också Sveriges riksdag kan känna litet av Färöarnas glädje, när vi nu fattar detta ytterst ovanliga beslut.

Herr talman! Monica Kronlund från Bandhagen säger följande i ett brev ”Färöarna bör få sitt brev. Vi får åka dit om vi vill studera färöisk historia. Det finns ingen anledning för oss att tjyvhålla på deras brev. Eller hur? Dessutom är det väl en känslomässig sak. Det är fråga om ”rötter” och känslor. Öborna känner säkert starkt att Fårabrevet är en del av deras ”rötter”, och det är väl trevligast för dem att ha sitt brev. Och det känns ju trevligare för oss att ge det tillbaka, och ej ha det på KB.” Det här brevet visar att också svenska folket engagerar sig i denna fråga. Den 25 oktober uppvaktades vi i kulturutskottet av en grupp från Färöarna under ledning av landsarkivarien Johannes Dalsgaard. Vi fick klart för oss att det handlar om just det som brevskrivaren nämnde — alltså om identitet och rötter. Dessutom fick vi klart för oss att det är viktigt att ”seydabrevid”, som fårbrevet heter på färöiska, kommer till Färöarna just därför att det handlar om de enda kända handskrifter av officiell karaktär som finns från medeltiden. Efter det att kulturutskottet gjort sitt ställningstagande hade jag ett samtal med Johannes Dalsgaard på telefon. Jag skall nöja mig med att säga att jag nog aldrig har haft ett samtal med någon som varit lyckligare än Johannes Dalsgaard. ”Vid sina överväganden har utskottet kommit till slutsatsen att det är motiverat att den på kungl. biblioteket förvarade Kungsboken med fårbrevet överförs till Färöarna. Det bör ankomma på regeringen att pröva i vilket sammanhang detta skall ske.” Därmed har Monica Kronlund i Bandhagen fått svar på sitt brev. För mig personligen var det naturligtvis också en stor glädje att vid det första sammanträdet där jag tjänstgjorde som ordförande få klubba utskottets enhälliga ställningstagande. Med detta hoppas jag också att riksdagen i dag säger att Färöarna skall få sitt ”seydabrevid”. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets enhälliga hemställan.

Herr talman! Jag äntrar i dag talarstolen i ren glädje över kulturutskottets behandling av motionerna om fårbrevet och över det beslut som riksdagen i dag kommer att fatta. För drygt ett år sedan, under valrörelsens slutspurt på Färöarna hade jag förmånen att som representant för moderata samlingspartiet besöka vårt syster-/broderparti där — folkeflokken. En oktoberlördag i Torshavn samlades folkeflokkens medlemmar under temat Kvinnor behövs i politiken. Folkeflokkens kvinnliga politikers anföranden och efterföljande diskussioner hölls på färöiska. Det var under detta besök på Färöarna som jag kom till insikt om den oerhört stora betydelse som det färöiska språket, dess historia och dess bevarande har för färöingarna och om den vikt som man fäste vid förhoppningen om att fårbrevet skulle få återvända hem. Med denna insikt och med den nyfikenhet som detta väckt hos mig sökte jag mig till kungl. biblioteket. Där kvitterade jag ut Kungsboken och tillbringade en kulturell högtidsstund tillsammans med det gamla dokumentet. Sedan gick jag hem och skrev min motion. Jag gläder mig nu tillsammans med färöingarna över kulturutskottets ställningstagande och över det beslut som riksdagen i dag kommer att fatta. Det här vittnar om stor medvetenhet om hur viktigt detta med kulturarvet är för alla människor och om den djupa samhörighet som finns mellan Sverige och Färöarna.

Herr talman! Fårbrevet är, som vi har hört, en kunglig färöisk förordning från medeltiden, vilken utfärdades i Oslo 1298. Som framgår av namnet rör förordningen den på öarna så viktiga fårskötseln. Brevet finns på KB, kungl. biblioteket, här i Stockholm, inbundet i den s.k. Kungsboken, som under medeltiden av allt att döma var den färöiske lagmannens ämbetsexemplar av lagen. Till kungl. biblioteket kom boken 1780 från Antikvitetsarkivet. Hur boken hamnat där vet man inte riktigt säkert. Men det kanske inte spelar så stor roll att man inte vet det. I fårbrevet finns det färöiska ord och uttryck som gör att brevet är en enastående källa till kunskap om det färöiska språket. Det har sagts att fårbrevet är det mest betydande färöiska dokument som över huvud taget finns. Självfallet är Kungsboken av stort kulturhistoriskt intresse. Jag behöver kanske inte, herr talman, tillägga att det länge har varit en stark önskan från färöiskt håll att Kungsboken med fårbrevet överförs till Färöarna. Dessa handskrifter från medeltiden har naturligtvis ett stort symbolvärde för människorna på Färöarna, där man inte äger en enda handskrift från medeltiden. Ett överlämnande av Kungsboken skulle säkert — precis som utskottet säger — stärka färöingarnas nationella och kulturella identitet, särskilt som man håller på att bygga upp ett universitet med betoning på historisk och språklig forskning och undervisning.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

Herr talman! Också jag känner mycket stor glädje över att riksdagen kan fatta ett beslut som är så viktigt för folket på Färöarna och över att det här dokumentet äntligen kan återfinna sin hemort på Färöarna. Det är efterlängtat. När en tremannadelegation från Färöarna besökte kulturutskottet såg jag på dem som ingick i delegationen att de också var förvissade om att dokumentet förr eller senare skulle kunna hämtas hem. Det har tydligen oerhört stor betydelse för det färöiska folkeis identitet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkandet. Man kom på den här idén efter kontakter med färöingar. Jag vet inte vad detta med kontakter söderut skulle kunna betyda när det gäller min motion, 1988/89:Kr320, om återlämnande av vissa kulturskatter — alltså vad det skulle kunna betyda i framtiden. Det gäller då Danmark, Polen och Böhmen, ja, över huvud taget Tjeckoslovakien. Min motion handlar om vissa kulturskatter som mer eller mindre har stulits från andra länder. Företrädesvis rör det sig om krigsbyten —-t.ex. den s.k. Silverbibeln, den s.k. Djävulsbibeln och Fredrik II:s av Danmark tronhimmel på Kronborgs slott. Av kulturutskottets betänkande framgår med önskvärd tydlighet att det inte kan komma i fråga att riksdagen eller regeringen skulle fatta ett beslut som är så genomgripande att det innebär att dessa kulturföremål skall återföras till ursprungsländerna. Det gäller då Danmark, Finland, Tyskland, Böhmen och Polen. Både regeringsformen och lagen om kulturminnen anförs som effektiva barriärer när det gäller ett sådant handlande. Därför är man inte heller motiverad att kartlägga alla dessa föremål, som till övervägande del ingår i det svenska kulturarvet. Jag är också numera fullt medveten om att jag skulle kasta ut nationen i barbari om motionen vann bifall. Jag har därför underlåtit att hävda motionens intentioner och drar mig tillbaka, slickande mina sår. Jag får alltså vänta tills någon i de här angivna länderna själv uppträder hos oss i kulturutskottet och vill hämta hem dessa kulturskatter.
Herr talman! Jag vill med glädje konstatera att Kaj Nilsson inte har följt upp sin motion i form av en reservation till utskottets betänkande. Det ligger mycket i de åsikter som Kaj Nilsson här framförde som motiv för detta handlande. Jag kan lägga till, att den dagen kanske aldrig kommer när något av vårt kulturarv krävs tillbaka av ett annat land. Skulle det ske, tror jag att det sker långt efter det att jag och Kaj Nilsson har lämnat riksdagen.
Herr talman!
Tidigare har meddelats att voteringar denna dag kan förekomma till kl. 16. Detta besked gäller endast under förutsättning av att voteringen i UbU9 om kommunalt huvudmannaskap för lärare m.fl. på skolområdet är avslutad vid denna tidpunkt. Arbetsplenum beräknas pågå längst till kl. 19. Även detta besked gäller under förutsättning av att skoldebatten är avslutad och votering har kunnat äga rum i detta ärende dessförinnan.
Det förhållandet att staten är en av de engagerade parterna gör att det blir så mycket mera angeläget att riksdagen inte uppträder på ett sätt som kan betecknas som oneutralt.

Herr talman! Detta betänkande är föranlett av en proposition där framför allt lärarhögskolan i Stockholm och dess lokalisering behandlades. Regeringen hade begärt bemyndigande om att få utlokalisera en stor del av utbildningen, dock icke hela, till Södertälje. Man hade räknat med att byggkostnaden skulle uppgå till ungefär 300 milj.kr. Det visade sig emellertid rätt snart att det inte gick att samla en majoritet i utskottet för denna proposition. En rad olika överläggningar vidtog. Utskottet behandlade också många motioner om avslag på propositionen och motioner med förslag om att ärendet skulle analyseras närmare. Så blir det uppenbarligen också. Utskottet har enhälligt fattat ett beslut om att inte nu ta ställning till regeringens förslag, utan efterlyser i stället en mera noggrann analys. Så småningom får vi se var lärarhögskolan i Stockholm kommer att hamna. Södertälje har nämnts, liksom Rålambshov, Frescati och andra alternativ. Det är också några andra områden som tas upp i detta utskottsbetänkande, och jag skall uppehålla mig vid två frågor. Den ena gäller kvaliteten på den högre utbildningen, och det andra sakområdet som jag vill beröra gäller en förlängning av sjukgymnastutbildningen. Man kan säga att det ställningstagande som vi moderater har gjort i det senare ärendet är en följd av den principiella hållning som vi intar i den första av de frågor som jag nämnde, dvs. kvaliteten på den högre utbildningen. Tyvärr — jag stryker under tyvärr — finns det anledning att hysa tvivel beträffande den högre utbildningens kvalitet i Sverige, framför allt om man sätter in den i ett europeiskt perspektiv. Senast i dag, när utbildningsutskottet besökte Svenska institutet, framkom det i samtal som jag där hade att det, när det är fråga om att skicka svenska forskningsstipendiater utomlands, tyvärr många gånger, i varje fall när det gäller humaniora och samhällsvetenskap, är en begränsad kvalitet på det som dessa forskare har åstadkommit. Nu säger utskottsmajoriteten att ”en av de självklara förutsättningarna i dagens högskola är att utbildningen skall vara av hög kvalitet”. Dessutom tillfogar man att all utbildning enligt högskolelagen skall ”vila på vetenskaplig grund”. Detta är inte mycket annat än ordens makt över tanken. Vilar verkligen all postgymnasial utbildning i Sverige i dag på vetenskaplig grund bara därför att det är inskrivet i högskolelagen? Alla vet naturligtvis att så inte är fallet. Det kommer att dröja decennier innan all högre utbildning kan vila på vetenskaplig grund — om den nu över huvud taget skall göra det. Det finns naturligtvis åtskillig postgymnasial utbildning som inte behöver vila på en vetenskaplig grund. Vi har nu dragit denna gränslinje, men vi får akta oss för att säga, att eftersom nu högskolelagen skall vara det gällande, får all utbildning automatiskt en hög kvalitet och kommer automatiskt att vila på en vetenskaplig grund. Så är det alltså inte. Vi hoppas nu alla att det skall bli möjligt för Sverige att delta i EG:s utbytesprogram Erasmus och COMETT. Utbildningsministern brukar ofta sitta här när vi diskuterar utbildningsfrågor, men han gör det inte i dag. Därför kan jag inte ställa frågan till honom hur långt det har gått och vad som har hänt i de förhandlingar som skulle börja alldeles efter det att en del av utbildningsutskottet lämnade Bryssel i september. Utskottsmajoriteten anför också att den högskolepedagogiska kommitté som nu arbetar kommer att ta sig an en hel del av de problem som vi berör när det gäller kvalitetsfrågorna. Man pekar på den nya examensordning som har föreslagits av UHÄ. Det är nog gott och väl, men det är mycket annat som återstår och som vi har tagit upp i andra sammanhang. Det gäller tillträdeskraven, och det gäller framför allt att det skall finnas kompetenta lärare på högskolan, där vi vet att en förfärande stor del inte ens är forskningsutbildade.

Alla svenska studerande bör komma upp till en kompetens som är densamma som studerande inom de olika EG-länderna har. Ett av de exempel som vi har på att det är tvivelaktigt i vilken utsträckning som denna kompetens verkligen finns gäller just sjukgymnastutbildningen. Den är på 100 poäng i Sverige, och det är den kortaste sjukgymnastutbildningen i hela Norden. Här har ställts ett krav, som vi inte har haft svårt att ansluta oss till, på att sjukgymnastutbildningen skall förlängas. EG sätter en gräns vid tre år, all utbildning som är tre år skall vara kompetensgivande. Den svenska utbildningen är bara två och ett halvt år. Det är möjligt att de här litet mer byråkratiska reglerna kan kringgås, men säkert är det inte. Sjukgymnastutbildningen är dessutom oerhört pressad och blir pressande för eleverna. Utskottet säger att det finns en påbyggnadsutbildning med två olika varianter på 20 poäng. Det är gott och väl — det är inte någon som har sagt att det inte skall vara så — men å andra sidan är det den kortare utbildningen som ger en legitimation, som det i detta sammanhang är fråga om. Utskottets påstående är alltså inte särskilt relevant. Jag hoppas därför att vi snart skall få igenom förslaget om längre sjukgymnastutbildning, och jag hoppas också att Sverige verkligen skall kunna hävda sig i kvalitativt hänseende när det gäller den högre utbildningen. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 3 och 4.

Herr talman! Folkpartiet har i detta betänkande reserverat sig på två punkter — och dessa reservationer vill jag yrka bifall till. I övrigt har vi när det gäller de flesta motioner av folkpartister accepterat utskottets skrivningar, trots att vi anser att det finns delar där en vidare behandling är väl motiverad. Vi kommer att avvakta den utbildningsproposition som läggs fram i januari. Det gäller bl.a. miljövårdsinslag i olika utbildningar, kvalitetsfrågorna i utbildningen, ökat utrymme för etik, antropologi och beteendevetenskap, påbyggnadslinjer för textilkonst och en utökad sjukgymnastut bildning. Herr talman! Folkpartiets motion om högre utbildning inom avfallsområdet har faktiskt avancerat en del sedan den väcktes, genom att UHÄ nu har fått regeringens uppdrag att utreda hur det skall gå till. Denna utredning skall presenteras redan den 1 mars 1990. Vår reservation nr 1 berör möjligheterna att inom grundskollärarutbildningen göra kombinationer, så att man kan vara ämneskompetent och samtidigt upprätthålla en tjänst som syokonsulent. Detta skulle, menar vi, gynna särskilt de små skolorna, som inte har tillräckligt många elever för att ha en syokonsulent på heltid. När det gäller elevernas funderingar om framtiden, om yrkesval och över huvud taget det som syokonsulenterna arbetar med, är det inte säkert att dessa funderingar kommer fram bara under de timmar i veckan då en syokonsulent kan vara på en liten skola. Vi menar att det då är mycket bättre att syokonsulenten har vidgade uppgifter — och tillika är syokonsulent. Det fanns ju faktiskt yrkesvalslärare som jobbade på det sättet fram till 1970 talet. Reservation nr 6 rör dockteatern, Michael Meschkes livsgärning i Sverige. Han har startat den, entusiasmerat studenter och betraktare, administrerat, regisserat, turnerat, tagit emot gästartister — allt för att vi svenskar skall få upp ögonen för dockteaterns kulturella möjligheter för både barn och vuxna. Det är en konstart som är högt skattad ute i Europa och som före Michael Meschkes ankomst till Sverige knappast var känd här. T.o.m. i Skåne har vi nu en egen dockteaterensemble, Kärran — en liten effekt av Meschkes arbete. Folkpartiet vill med sin reservation att administrationen av denna konstart nu äntligen skall tas över av Dramatiska institutet för att avlasta Meschke, för att visa vår uppskattning av hans kulturgärning och för att ge de elever han har hand om möjlighet att få studiebidrag som andra studenter. Utskottet avvisar Lola Björkquists och Charlotte Brantings motion med uppgiften att Dramatiska institutets verksamhet nu ses över. Man får faktiskt av utskottets skrivning den uppfattningen att dockteaterverksamheten explicit skall ingå i direktiven till kommittén. Det är inte sant. Jag har direktiven här framför mig, och det finns inte ett ord om dockteater, eller om att man skall vidga Dramatiska institutets ansvarsområde. Allt som skall utredas skall också ske inom befintliga ramar. Herr talman! Övriga ledamöter av utskottet borde — liksom jag — känna sig litet lurade av detta försök att blanda bort korten. Jag vet ju att vi är många som uppskattar dockteater och som vill ha en svensk utveckling av denna konstart. De riksdagsledamöter som vill stödja folkpartiets reservation gör det då vi kommer till votering om reservation nr 6.

Herr talman! Jag skall inte nu föregripa den kommande debatten om kommunaliseringen av lärare och andra yrkesgrupper i skolan. Men i en del debatter måste man se tillbaka och lyfta fram andra partiers agerande för att frågorna skall få en allsidig belysning. I en del fall blir då frågeställningar och ståndpunkter begripliga, och i en del fall blir hela komplexet alldeles obegripligt och mest av allt förvirrat. Vpk har till det betänkade vi nu behandlar fogat dels en reservation om längden på sjukgymnasternas utbildning, dels en reservation om längden på de s.k. tidigarelärarnas utbildning. Bakom den senare reservationen om lärarna i årskurs 1-7 står vi för övrigt tillsammans med centerpartiet. Vi i vpk anser att sjukgymnasternas utbildning i dag är för kort. Vi anser inte att det vid en internationell jämförelse går att hänvisa till att det finns en påbyggnadsutbildning som man kan lägga till efter genomgången grundutbildning. Vi anser att själva grundutbildningen i sig är för kort och att påbyggnadsutbildningen behövs därutöver. När det gäller lärarutbildningen för årskurserna 1-7 föreslår vi tillsammans med centerpartiet en förlängning om 20 poäng så att lärarna skall kunna få den kompetens som är nödvändig för att undervisa i engelska på dessa årskurser. Detta förslag härrör från de första besluten som fattades här i riksdagen om den nya lärarutbildningen för grundskolan. Det finns då det gäller sjukgymnasterna ytterligare en reservation. Bakom denna står moderata samlingspartiet och centerpartiet. Jag vill redan nu säga att vpk i en andra voteringsomgång kommer att stödja denna reservation. Vad som är anmärkningsvärt när det gäller sjukgymnastutbildningen är att det i detta sammanhang saknas ett parti, ett parti som minsann inte annars brukar försitta chansen att tala om vikten av internationella jämförelser i fråga om högskoleutbildning. Jag avser naturligtvis folkpartiet. Jag tvingas i och med detta konstatera att folkpartiet brister i principer; principerna räcker inte fram till att omfatta sjukgymnasternas utbildning. Dess värre tror jag inte att principbristen gäller endast i frågan om sjukgymnasternas utbildning, utan jag tror att den inom den närmaste tiden kommer att visa sig när det gäller flera utbildningspolitiska frågor. I fråga om förlängningen av tidigarelärarnas utbildning är ”kompassfelet” hos moderater och folkpartister högst anmärkningsvärt. Det är underligt att två partier som så ihärdigt kritiserade förslaget till ny lärarutbildning för grundskolan utifrån vad man sade vara kvalitetsaspekter nu inte kan ställa upp på en förlängning av lärarutbildningen för årskurserna 1-7. Deras kritik utgick bl.a. från att det fanns brister i ämnesfördjupningen, att den inte var djup nog. När centerpartiet och vpk föreslår kvalitetsförbättringar inom utbildningen just i form av ökade ämnesstudier, och dessutom i engelska — detta för internationaliseringen så viktiga språk — då lyser folkpartiet och moderaterna med sin frånvaro. Och varför? Jo, de har sålt ut sina principer mot en handfull fler lärartjänster inom grundskolan än vad regeringen hade tänkt sig för ett par år sedan. Det är inte märkvärdigare än så, vare sig det gäller politik eller principer. Men frågan är om resultatet blir logiskt begripligt eller bara förvirrande. Jag vill yrka bifall till reservationerna 2 och 5.
Herr talman! Björn Samuelson hoppar på, får jag väl nästan säga, vår principlöshet vad gäller att vi inte ställer oss bakom reservationen med förslag till längre grundutbildning för sjukgymnaster. Björn Samuelson lyssnade tydligen inte på vad jag sade. Jag räknade nämligen upp en rad frågor av dem som behandlas i dag som vi tänker återkomma till under den allmänna motionstiden när vi har sett vad regeringen kommer att lägga fram för förslag. Det är ju faktiskt det arbetet på olika nivåer som flera partier i denna kammare under lång tid har lagt ner som kan ge ett resultat i form av de förslag som finns i budgetpropositionen i januari. Jag menar därför att det inte är kortsynt att i dag inte ta upp detta utan i stället avvakta den propositionen.

Herr talman! Om det vore så att ytterligare 20 poäng när det gäller utbildningen för tidigarelärarna skulle innebära en kvalitativt bra lärarutbildning, då skulle jag inte tveka särskilt länge. Men eftersom vi vet att hela den lärarutbildning som har snickrats ihop är undermålig, eftersom vi vet att den måste ändras i grunden, är det inte någon större idé att ge sig in på något lappverk av det här slaget. Det skall till betydligt starkare mediciner för att klara av den här frågan. Jag tror inte heller att det dröjer så länge innan landet blir moget för detta. Det kaos som nu hotar på skolans område till följd av regeringens totala förakt för kunskap och utbildning kommer att tvinga oss till en omändring över hela linjen.
Herr talman! Till folkpartiets Margitta Edgren vill jag säga att det väl är vackert att lita på regeringen i den här frågan. Det kan hända att folkpartiet får information som inte jag får. Här finns nu chansen att ge regeringen till känna att vi behöver en längre sjukgymnastutbildning. Varför försitta den chansen? Så till vad Birger Hagård sade om kvaliteten inom lärarutbildningen. Från vpk:s och centerns sida frågade vi i samband med att utbildningen i engelska var aktuell om man inte kunde se till att lärarna kunde få behörighet i engelska när det gäller årskurserna 1-7. Vi kom med vårt förslag mot bakgrund av den situation som råder ute i skolorna. Vi hade alltså i bakhuvudet det faktum att Sverige inte är likadant överallt. Vi kunde också tänka oss att resonera om en ändrad ämneskombination och därmed delvis riva upp det beslut som riksdagen hade fattat tidigare. Men moderaterna försatte den chansen. Det var nämligen mycket mer intressant för moderaternas del att se till att vi fick 13, 14, 15 ytterligare tjänsteklassificeringar i fråga om lärare i grundskolan. I det avseendet sade vi från vpk också: Okej, vi kan ha kvar alla tjänstekategorier som finns i dag. Det problemet löser sig på något sätt till slut, om inte med hjälp av biologin så på något annat sätt. Men moderaterna struntade i detta. Det var helt andra bevekelsegrunder än kvaliteten i utbildningen som drev moderaterna den gången. Varför inte tillstå detta, Birger Hagård? I betänkandet hänvisar moderaterna enbart till eventuella kommunala kostnader för studenter och för staten. Men dessa kostnader kommer ju inte i ett slag i och med en längre utbildning. Det vet Birger Hagård, som själv har varit yrkesverksam och kanske fortfarande är yrkesverksam inom det statliga högskoleväsendet.
Herr talman! Björn Samuelson kan lika litet nu som någon gång tidigare övertyga mig om att det skulle vara möjligt att lappa på det lärarutbildningssystem som vi har. Det är alldeles riktigt; vi bedömer naturligtvis tjänstekategoriseringen som väsentlig. Därigenom får man ändå vissa garantier för att undervisningen skulle kunna vara hygglig i våra skolor. Men i övrigt anser jag nog att Björn Samuelson borde övertyga socialdemokraterna i regeringen om sitt förslags förträfflighet. Ni är ju goda kålsupare i andra sammanhang, så ni skulle ju kunna vara det även här.
Herr talman! Vpk och regeringen har aldrig varit kålsupare när det t.ex. gäller nedskärningar inom skolans område. På den punkten är moderaterna och Birger Hagård mer belastade än vpk. Herr talman! Det är naturligtvis inte så att ytterligare ett antal tjänsteklassificeringar vad gäller lärartjänster inom grundskolan på något sätt garanterar kvalitet. Det handlar givetvis inte om någonting annat än hur långa och hur djupa ämnesstudier lärarna bedriver inom sin utbildning. Birger Hagårds resonemang om att man via administrativa beslut, pappersbeslut, skulle garantera kvalitet i utbildning och undervisning är rent och skärt nonsens. Bristen kvarstår ju, minus 20 poäng vad gäller engelskan, ett så viktigt språk i dessa tider av internationalisering. Erkänn detta, Birger Hagård!

Herr talman! Det är, som oftast när det gäller utbildningsfrågor, en stor spännvidd också i det betänkande som vi nu behandlar. Uppslagsrikedomen är stor i fråga om förslag till nya reformer och mer pengar på utbildningsområdet. Men fantasin och kreativiteten tycks inte alltid räcka till för att väcka insikten att också aldrig så angelägna reformer måste betalas. Många motioner tycks vara skrivna under inflytande av den italienske dramatikern Dario Fos pjäs ”Vi betalar inte”. Detta gäller inte minst de förslag som väckts av ett parti som i ena stunden ägnar sig åt krav på nedrustning av den gemensamma sektorn och i nästa andetag kräver ökade resurser till denna sektor. Sex reservationer återfinns i utskottsbetänkandet. Innan jag i korthet kommenterar dessa skall jag säga något om en fråga i vilken utskottet varit helt enigt. Jag gör det därför att denna fråga, som gäller lokaliseringen av verksamheten vid lärarhögskolan i Stockholm, HLS, varit föremål för en lång och intensiv regionalpolitisk debatt. När utskottet inte nu är berett att säga ja till regeringens ursprungliga förslag att lokalisera delar av denna lärarutbildning till Södertälje skall vårt ställningstagande inte uppfattas som ett nej till en sådan lokalisering. Vad vi gör är att uppskjuta ställningstagandet för att komplettera ett beslutsunderlag som på flera punkter är ofullständigt. Innan ett slutgiltigt lokaliseringsbeslut angående denna lärarutbildning kan fattas måste en mer ingående analys göras av faktorer som dimensioneringsbehov när det gäller de aktuella utbildningarna, samspelet mellan olika utbildningsavsnitt, rekryteringsmöjligheter vid olika lokaliseringsalternativ, etc. Och det är denna uppfattning ett enigt utskott nu som sin mening ger regeringen till känna. Så till reservationerna. Folkpartiet begär i reservation 1 att UHÄ skall få i uppdrag att komma med förslag som innebär att det inom grundskollärarlinjens ramar skall bli möjligt att kombinera syotjänst med tjänst som lärare. I verkligheten möjliggör skolförordningen redan en sådan kombinationsmöjlighet. Det är också fullt möjligt att kombinera huvuduppgiften syo med annan verksamhet i syofunktionärstjänsten, så att sammanhållna heltidstjänster kan skapas efter lokala behov och förutsättningar. Mot denna bakgrund yrkar jag avslag på reservation 1. I reservation 2 förordar centern och vpk en förlängning av grundskollärarutbildningen när det gäller årskurserna 1-7 från 140 till 160 poäng för att möjliggöra en fördjupad utbildning i engelska. Ett sådant förslag kan synas välmotiverat. Nu förhåller det sig emellertid så, att den nya grundskollärarutbildning varom riksdagen beslutade så sent som 1985 i sig innebär en markant förlängning, såväl i jämförelse med tidigare lågstadielärarutbildning som jämfört med motsvarande mellanstadielärarutbildning. Det finns också goda möjligheter för berörda lärare att förstärka sin kompetens i engelska om så skulle erfordras för undervisning i detta språk på de lägre stadierna. Utskottsmajoriteten har mot denna bakgrund och med hänsyn till de merkostnader — i konkurrens med många angelägna behov — som reservanternas utbyggnadsförslag skulle innebära för stat och kommun, kommit till slutsatsen att förslaget inte kan tillstyrkas nu. Jag yrkar därför avslag på reservation 2 Moderaterna framför i reservation 3 något svepande krav på kvalitetshöjning på samtliga nivåer inom utbildningssystemet. Här möts vi än en gång av en av de moderata perennerna i den utbildningspolitiska debatten. Kvaliteten på den svenska utbildningen sägs vara otillräcklig i ett europeiskt perspektiv. Detta generella påstående blir inte mer sant för att det upprepas. Det är ju en självklarhet att högskoleutbildningen skall vara av hög kvalitet, och kvalitetskraven står i själva verket också i förgrunden när det gäller uppläggningen av denna utbildning. Moderaterna slår sedan in öppna dörrar när man kräver att svensk högskoleutbildning skall ge de studerande en kompetens som kan accepteras av EG-länderna. Sverige håller i verkligheten högsta möjliga tempo i arbetet med att komma med i EG:s olika utbytesprogram. Vi har redan tecknat avtal för det s.k. COMETT-programmet, ett program för tekniköverföring genom utbildning från universiteten till näringslivet. Också i många andra avseenden beaktas i högsta grad utvecklingen ute i Europa när det gäller planeringen av svensk högskoleutbildning. En särskild kommitté skall nu analysera den svenska grundutbildningen i ett internationellt perspektiv, och UHÄ arbetar med ett projekt angående en ny examensordning, varvid just kvalitetskraven på examen från svensk högskola skall jämföras med internationella förhållanden. Jag yrkar därför avslag på reservation 3. I reservation 4 kräver centern och moderaterna en längre grundutbildning för sjukgymnaster och begär förslag om en förlängning av rehabiliteringslinjen. Som motiv för förslaget anförs att Sverige har Nordens kortaste sjukgymnastutbildning. Också vpk framför i reservation nr 5 liknande synpunkter och begär en utredning i syfte att se över sjukgymnastutbildningen. Förslagen kan vid första påseende verka behjärtansvärda, men i verkligheten föreligger också här redan i dag goda möjligheter till påbyggnadsutbildning med såväl ämnesfördjupande som forskningsförberedande kurs inom sjukgymnastiken. Av denna anledning yrkar jag avslag på reservationerna 4 och 5. Folkpartiet föreslår slutligen i reservation 6 inrättande av en dockteaterlinje vid Dramatiska institutet. Som påpekas i reservationen saknas i dag en sådan med statliga medel understödd utbildningslinje i Sverige. Vi delar självfallet uppfattningen att den verksamhet som för närvarande bedrivs av Marionetteatern, till stor del på ideell basis, har rönt stor uppskattning, inte bara i vårt eget land utan också utomlands. Eftersom emellertid Dramatiska institutets verksamhet nu är föremål för utredning — det gäller också innehållet i verksamheten; det anges klart och tydligt — finns det anledning att vänta med ställningstaganden till ett eventuellt statligt stöd till dockteatern tills vi har fakta från utredningen på bordet. Då är det dags att ta ställning.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

Herr talman! Det är bra, Bengt Silfverstrand, att ni nu vill försöka åtgärda det som har brustit. Det är bra att vi har en högskolepedagogisk kommitté som arbetar. Det är bra att vi får förslag om en ny examensordning. Det är inte så många år sedan socialdemokraterna praktiskt taget inte kunde tänka sig några examina alls och vi fick kämpa rätt ordentligt för att få filosofie kandidatexamen återinförd. Alla dessa kvalitativa åtgärder behöver inte kosta så särskilt mycket. Men det krävs att man arbetar målmedvetet med kvalitetskravet framför ögonen. Det gäller att slå fast kvalitetskraven på forskarutbildningens sida, på lärarutbildningens sida och över hela linjen. Det gäller även att visa att man uppskattar kvaliteten när den kommer fram och att vara beredd att premiera kunskapen och inte som nu negligera den. När det gäller sjukgymnastutbildningen är det bra med påbyggnadskurserna, men det är ju inte en fråga om dem. Det är fråga om en grundutbildning som oavsett hur påbyggnadskurserna ter sig borde vara längre. Det är det som vi mycket snart måste göra någonting åt. Till sist, herr talman: Jag önskar att den dimma som ofta vilar över den socialdemokratiska utbildningspolitiken snart måtte lyfta.

Herr talman! Först några ord om vår reservation om kombination av syooch ämneskompetens. Det står faktiskt i vår motion att vi är väl medvetna om att det finns möjligheter redan i dag att få fyllnadstjänster eller att upprätthålla någon annan skolfunktion. Vad vi söker är emellertid en tjänstetyp som skall vara avpassad för just den här ämneskombinationen som alltså ger lärarna med denna kombination full trygghet. Det är annorlunda än att ha fyllnadstimmar här och där. Beträffande Meschke och Marionetteatern tillsattes ju just den utredning som utskottsbetänkandet hänvisar till redan i december 1988, dvs. långt innan motionen skrevs och långt innan utskottet diskuterade frågan. I utredningsdirektiven står det faktiskt ingenting, Bengt Silfverstrand, bakom vilket det kan tänkas dölja sig någonting om Marionetteatern. Direktiven handlar om att föra teaterutbildningen vid DI närmare utbildningen på skådespelarlinjen. Direktiven handlar om att man inte kan få vidare ekonomiska ramar, om antagningsvillkoren vid DI, om analys av utvecklingen av medieområdet, om utvärdering av DI:s egen utbildning genom åren, DI:s kontakter och samverkan med medievärlden, att DI:s organisation skall granskas och att lämna förslag som kan underlätta och effektivisera verksamheten. Jag är ledsen, Bengt Silfverstrand, men jag känner mig faktiskt lurad av utskottsmajoritetens skrivning.

Herr talman! Först några ord till Birger Hagård som inte precis utmärker sig som nyansernas mästare utan snarare uppträder som felsökeriets rastlöse stigfinnare. I dag kunde vi höra honom tre gånger säga att saker och ting i den socialdemokratiska utbildningspolitiken var bra. Det är ett stort framsteg, Birger Hagård. Var förvissad om att när det gäller kvalitetskraven både på lärarutbildningen och på den forskarutbildning som han nämnde kommer vi att fortsätta med mycket stora ambitioner. Det kommer som bekant också en särskild proposition om forskningen nästa år. Marianne Andersson fick visst svar på frågorna, men jag skall väl precisera dem, först när det gäller utvidgning med engelska på grundskollärarlinjen. Ett sådant reformkrav skall ju ställas i relation till många andra angelägna behov. Eftersom vi nu har en ganska färsk grundskollärarutbildning som i och för sig leder till högre kompetens, är det inte rimligt att redan nu ytterligare tillföra kostnadskrävande inslag i utbildningen, i synnerhet inte då det finns möjlighet att skaffa sig denna kompetens på andra sätt som är betydligt billigare. Det är en sanning med modifikation att vi skulle stå på en lägre nivå i internationellt perspektiv när det gäller sjukgymnastutbildningen. Vi gör det formellt sett om man enbart tar hänsyn till själva grundutbildningen. Eftersom den här påbyggnadsutbildningen finns, och den är utnyttjad av många, kan vi säga att vi i praktiken ligger på samma nivå som övriga nordiska länder som inte har samma möjlighet till kompetenshöjning. Margitta Edgren, jag vill mycket starkt understryka att det inte bara i dag finns möjligheter att kombinera syo-tjänster med lärartjänster utan också med andra uppgifter på det kommunala planet som gör att man kan anpassa den typen av tjänster efter lokala förutsättningar och behov. Allt på utbildningsområdet behöver inte vara formaliserat. Vi litar på att kommunerna klarar denna uppgift utan ytterligare statliga direktiv och preciseringar. Till sist några ord om dockteaterverksamheten vid Dramatiska institutet. Det står klart och tydligt att den utredning som arbetar skall belysa institutets framtida roll och ansvarsområde liksom utbildningens struktur, nivå, omfattning och innehåll. En del av innehållet i verksamheten är dockteatern. Självfallet kommer den frågan att analyseras. Vi kommer att få möjlighet att ta ställning till om den verksamheten skall stödjas med statliga medel.
Herr talman! Jag skall gärna erkänna, Bengt Silfverstrand, att socialdemokratisk politik alltid blir bra mycket bättre när man ansluter sig till moderata krav och ståndpunkter. Så gjorde man när det gällde examensordningen. Därför blev det i varje fall bättre än det hade varit tidigare. Jag tar vad Bengt Silfverstrand sade till intäkt för att socialdemokraterna naturligtvis kommer att ansluta sig till de moderata kraven när det gäller exempelvis förstärkt forskarutbildning, avskaffande av linjesystemet och ytterligare skärpning beträffande tillträdeskraven. Det finns fortfarande mycket att göra, men det verkar hoppingivande att vi kanske kan komma överens på några väsentliga punkter.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

Det står klart och tydligt att verksamheten skall fortsätta inom befintliga ramar. Marionetteatern finns inte i de befintliga ramarna. Den ingår inte i DI:s ansvarsområde. Det är ju det vi önskar. Detta skall bli ett nytt moment i DI:s verksamhet. Det är det som är ”pointen” så att säga.
Herr talman! Birger Hagård har i denna debatt gått från klarhet till klarhet. Förut var socialdemokratisk politik ”bra” tre gånger — nu är den t.o.m. ”hoppingivande” på resten av punkterna. Jag tycker det är ett framsteg, Birger Hagård. När det gäller internationalisering och anpassning är ju Birger Hagård och moderaterna mycket väl medvetna om — inte minst efter det mycket intressanta studiebesök vi gjorde tillsammans i EG-länderna, då vi studerade just detta område — att Sverige håller högsta tempo och verkligen är med på detta tåg. Det finns inga restriktioner i vår ambitionsnivå i fråga om internationell anpassning på de områden där sådan behövs till utbildningskvalitet och utbildningsnivå. Marianne Andersson återkommer med i stort sett samma argument. Först gäller det grundskollärarutbildningen. Det avgörande är ju inte hur man formellt skall uppnå kraven på bättre kompetens i engelska, utan det viktiga och avgörande är att man har denna möjlighet. Det finns alltså goda möjligheter att genom fortbildning och annan komplettering skaffa sig sådan kompetens. Sedan gäller det sjukgymnastutbildningen. Skall man inte vara kompetent när man har genomgått grundutbildning? Jovisst! Men det är väl ändå att gå för långt att säga att en svensk sjukgymnast inte är kompetent efter att ha genomgått grundutbildningen? Det avgörande är också här att se till det totala resultatet. I Sverige har man möjligheter att skaffa sig en högt kvalificerad sjukgymnastutbildning, som är fullt jämförbar med den som finns i andra nordiska länder. Slutligen till Margitta Edgren: Det kom inte fram något nytt om syo-tjänster och lärare, utan även det här kan vi med gott samvete överlåta åt den kommunala nivån att avgöra, när man skall begagna sig av de kombinationsmöjligheter som finns. Marionetteatern ingår i Dramatiska institutets verksamhet. Det är faktiskt inte korrekt att säga att den inte får något stöd i dag. Eftersom detta är en stiftelse, med de mycket generösa skatteregler som gäller för stiftelser, kan man med gott fog hävda att det finns ett visst statligt stöd till denna verksamhet i dag. Eftersom det nu skall ske en förutsättningslös utredning och översyn av institutets verksamhet, är det alldeles självklart att också teaterverksamheten kommer att ingå i den översynen.

Herr talman! Vi har från miljöpartiets sida inte fogat någon reservation utan bara ett särskilt yttrande till betänkandet. Efter att ha hört debatten vill jag ändå säga att vi sannolikt kommer att rösta för det här med dockteatern, eftersom jag också känner mig något lurad. Vi ser nu att man i direktiven till utredningen om Dramatiska institutet inte har med dockteatern. Utredningen säger att man skall vänta och se vad den kommer att få för framtida roll. Den skrivningen från utskottet kan vi inte nöja oss med. Herr talman! Den globala miljösituationen visar att många av orsakerna till världens allvarligaste problem står att finna just i en mycket stor brist på insikter om miljöförstöringarna. Det är en analfabetism rörande villkoren för livet, de levande varelserna och livsprocesserna. I okunskap och kortsiktig exploateringsiver har människan försökt manipulera de levande systemen, den egna organismen och ekosystemen och trott sig kunna handskas med dem på samma sätt som med icke levande, tekniska eller fysikaliska system. Med anledning av detta anser vi i miljöpartiet de gröna att den nya ingenjörsutbildning som kommer på mellannivå måste ges utökat utrymme för miljöfrågor. Det heter i betänkandet att det är linjenämnderna som självständigt bestämmer över detta. Samtidigt ser vi på andra ställen att man får så låga anslag att man inte kan avdela resurser till miljöfrågor på t.ex. AES utbildningarna. Det är bråttom! Vi måste göra någonting nu. Skall några utbildas i ekologi så är det just tekniker, ingenjörer, ekonomer och jurister, för det är ofta de som kommer att få ta avgörandet i sin hand. Vi nöjer oss alltså inte med utskottets skrivning, där man säger att detta skall läggas ner på linjenämndernas nivå. Vi anser att det måste till större ansträngningar än att bara stimulera. Utskottet säger: ”Utskottet inser att detta är en process som med nödvändighet kommer att ta tid — — —.” Det får inte ta tid! I så fall måste vi öka anslagen per capita så att vi får flera miljöinslag på fristående kurser. Vi vet mycket väl att det har efterlysts miljöoch hälsoskyddsinspektörer i det här landet. Då borde det inte komma som någon överraskning att det behövs miljöoch hälsoskyddsinspektörer, men ändå har det bara funnits en linje, den i Umeå. Nu har man tack och lov fått den utvidgad så att det är dubbelt så många intagna. För övrigt har vi också varit med i debatten om HLS och dess placering. Det har varit många turer. Visst är vi för decentralisering, och det skulle också vara positivt att kunna få en förläggning utanför Storstockholm, men alla argument som har kommit fram under resans gång har verkligen inte övertygat oss — vi har snarare blivit mer förvirrade än någonsin. Vi tycker därför att det är bra att detta återremitteras och att det görs en riktig utredning om HLS. En annan intressant motion handlar om en propedeutisk kurs när man börjar på högskolan i ämnen som etik, antroplogi och andra ”vidgande” ämnen, som kan göra att man får en annan syn på livet. Vi tycker att en sådan propedeutisk kurs skulle vara mycket intressant, men vi vill avvakta den utredning som pågår om högskolereformen. Vi tycker det är viktigt att man kan få in sådana här breda utbildningar eller förberedande kurser. Vi vet att det förekommer i Lund och får mycket fint gensvar. Som sagt: Vi i miljöpartiet kan tänka oss att stödja reservation 6, som folkpartiet har lagt fram om dockteaterlinjen.

Herr talman! Redan i januari månad 1988 motionerade vi, fem socialdemokratiska ledamöter från Stockholms län, och föreslog en omlokalisering av lärarhögskolan till Södertälje. Det är den motionen som först nu behandlas i utbildningsutskottets betänkande. Lärarhögskolan är den högskola i hela Stockholmsregionen som har den sämsta lokalsituationen. Verksamheten är splittrad på 13 olika adresser. Många av lokalerna är mycket hårt slitna, andra är klart underdimensionerade. Ser man tillbaka på vad som har hänt i den här frågan under de senaste tio tolv åren, konstaterar jag att högskolans styrelser många gånger har gjort tappra försök att få bättre lokaler, men det har misslyckats. Enligt min bedömning är den främsta orsaken till det dåliga resultatet att styrelserna har varit alltför fastlåsta vid en lokalisering till Rålambshovsområdet i Stockholm. Som tidigare mångårig ledamot i regionstyreisen för Stockholms högskoleregion kom jag på nytt i kontakt med de mycket svåra lokalproblemen för högskolorna i Stockholm, främst för lärarhögskolan. Regionstyrelsen gjorde under de sista åren en rad framställningar för att föra fram de här frågorna i centrum. Det var en enhällig uppfattning i regionstyrelsen att lokalfrågan måste få en radikal förbättring. Under samma tidsperiod pågick det en mycket aktiv debatt och verksamhet inom det socialdemokratiska partiet i Stockholms län. Vi diskuterade en rad olika åtgärder för att komma till rätta med den inomregionala obalans som vi har i regionen. Vi kunde i det arbetet lätt konstatera att det är Södertörn och Norrtäljeområdet som behöver tillföras regionalpolitiska satsningar. Vi diskuterade som sagt en rad olika åtgärder för att få en bättre balans i Stockholmsregionen, men vi var helt eniga om att högskoleoch universitetsutbildning är det bästa regionalpolitiska medel som vi förfogar över. Vi kunde alla konstatera att högskoleoch universitetsutbildningen är lokaliserad till Stockholm eller norr om Stockholm, men de stora industrierna i länet som behöver mycket kvalificerad arbetskraft finns söder om Stockholm, inte minst på Södertörn. I det perspektivet tog vi initiativ till ett mycket omfattande samråd mellan samtliga kommuner på Södertörn för att diskutera möjligheterna till en omlokalisering av högskoleutbildning, bl.a. till Södertörnskommunerna. Vi startade i samtliga kommuner ett mycket omfattande planeringsarbete som leddes av mycket kvalificerat och kunnigt folk. Vi utgick från kommunernas näringsstruktur och befolkningssammansättning, och vi enades om att tre kommuner på Södertörn bör vara stödjepunkterna i en sådan här omlokalisering: Södertälje, Huddinge och Haninge. Jag vill här i riksdagen särskilt betona att det är fråga om en omlokalisering av resurser inom kommunen. Vi begär inte att riksdagen skall satsa helt nya resurser på Stockholmsregionen. Efter det att Södertörnskommunerna hade slutfört ett mycket omfattande planeringsarbete gjorde kommunerna en rad framställningar till regionstyrelsen och till de olika högskolestyrelserna och krävde en omlokalisering av resurser. Självfallet hade kommunerna också en rad kontakter med regeringen. Jag kan konstatera att det inom regionen fanns en enighet i den här frågan, såväl i vår länsriksdagsgrupp som på landstingsnivå och ute i berörda kommuner. Vi är så framme vid januari månad 1989, när regeringen i budgetpropositionen meddelar att den fattat beslut om att stora delar av lärarhögskolan skall omlokaliseras till Södertälje. Regeringen ger riksdagen möjlighet att ta del av detta beslut och vill inhämta riksdagens yttrande. Även om regeringens förslag i alla delar inte är det allra bästa, hade det enligt min bedömning och många andras bedömning varit en lätt sak för utbildningsutskottet att förbättra det förslaget och bl.a. säga att ytterligare delar av verksamheten skulle omlokaliseras till Södertälje. Men nej, i stället begär utskottet ytterligare utredning. Det innebär, såvitt jag kan förstå, försening med minst ett år, innan nytt beslut om en omlokalisering kan fattas. Vad händer under tiden? Lärarhögskolan får fortsätta att arbeta med sin mycket svåra lokalsituation. I dag vet man knappt hur man skall kunna härbärgera alla studerande som lärarhögskolan har. Södertälje kommun har reserverat ett mycket stort och fördelaktigt tomtområde för lärarhögskolan. Kommunen har vidare reserverat flera tomter med fördelaktigt läge för bostäder åt personal inom högskolan. Kommunen har redan byggt ett stort antal studentbostäder och har en hög beredskap för att bygga ytterligare sådana. På initiativ av Södertälje kommun har vidare etablerats mycket omfattande kontakter med det lokala näringslivet, med banker, etc. Vi har mobiliserat kommunen i dess helhet för att på ett mycket ambitiöst och bra sätt kunna ta emot lärarhögskolan och också kunna få fram litet extra resurser till högskolan. Den höga beredskap som Södertälje kommun har finns också i både Haninge och Huddinge kommuner i dag. Jag har i en tidigare motion till riksdagen föreslagit att det skulle inrättas en särskild Södertörnsdelegation med företrädare för Södertörnskommunerna och för utbildningsdepartementet som skulle kunna vara det organ som samordnar de olika strävandena hos Södertörnskommunerna när det gäller omlokalisering av olika utbildningar. Det förslaget behandlas också i landshövding Elmstedts utredning, och jag hoppas att Södertörnsdelegationen skall kunna bli verklighet. Hade den motionen tidigare vunnit bifall i riksdagen, kanske situationen i dag kunnat se ut på ett helt annat sätt. I den situation som nu har uppstått i fråga om lokaliseringen för man också in i debatten frågan om rekryteringen av lärarkandidater till högskolan, och man vill närmare ha utrett om en annan lokalisering än i Stockholm eventuellt kan ha negativ inverkan på rekryteringen av lärarkandidater. Från Södertörnskommunernas sida vill jag svara: Under alla år som lärarhögskolan har funnits i Stockholm har både Södertörnskommunerna och andra kommuner i Stockholmsregionen tvingats att rekrytera personal från lärarhögskolan i Stockholm. Om det nu skulle ske en omlokalisering så att man flyttar lärarhögskolan ett par mil utanför Stockholm, till Södertälje, kan det enligt Södertörnskommunernas uppfattning inte innebära att övriga kommuner i regionen på något sätt får en sämre rekryteringssituation och att eleverna kommer i en sämre situation. En lokalisering av lärarhögskolan till Södertälje kan i stället medföra att andra regioner, som i dag ligger på för långt pendlingsavstånd från Stockholm, nu får pendlingsavstånd till Södertälje. Herr talman! Det har också i debatten nämnts att lärarhögskolan kanske helst borde lokaliseras till Frescatiområdet i Stockholm och bli direkt granne med Stockholms universitet. De talare som framför det argumentet har uppenbarligen inte uppfattat någonting av den regionalpolitiska debatt som har pågått i Stockholms län under minst tio år. I stället har det under den tidsperioden framförts från många olika företrädare att Stockholms universitet i dag är för stort, att man bör dela på Stockholms universitet och att stora delar av det bör omlokaliseras inom regionen. I dag har Stockholms universitet ungefär 30 000 studerande. Många tycker att det är en för stor enhet och med all rätt. Då skulle det vara fel att göra den enheten ännu större, att till det området också lokalisera lärarhögskolan. Herr talman! Vad vi begär från Stockholmsregionen är alltså en omlokalisering av befintliga resurser och att lärarhögskolan bör omlokaliseras i första hand till Södertörn. Det finns en enig opinion bland Södertörnskommunerna.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

Herr talman! Efter snart två års långbänksbehandling av frågan om lokalisering av högskolan för lärarutbildning i Stockholm har utskottet äntligen samlat sig till ett beslut. Resultatet har återigen blivit att hela ärendet skall skjutas upp — en illustration så god som någon av den handlingsförlamning och beslutsvånda som tydligen råder i utskottet. När man tänker på hur lärarutbildningen har det i Stockholm i dag är det ytterst märkligt. Man kunde tro att utskottet skulle finna det angeläget att snabbt lösa problemen. Undervisningen finns i dag på 13 olika adresser. Det förekommer ingen samverkan mellan linjerna. Om man ser på hur lärarutbildning bedrivs ute i landet så finns samverkan och samordning av utbildningarna på alla högskolor utom i Stockholm. Hälsovårdsmyndigheterna har dömt ut en del av lokalerna längs Essingeleden. Bullret är sådant att undervisning inte kan bedrivas där på ett rimligt sätt, och avgasutsläppen ligger över gränsen för det acceptabla. Detta har personal och studenter klagat på i åratal utan att något hänt. Så kom då regeringens förslag i budgetpropositionen om lokalisering till Södertälje. Detta skulle innebära att utbildningarna skulle få en helt ny, skräddarsydd anläggning efter campusmodell. Utbildningen skulle samlas och samverkan bli möjlig. Resultatet skulle också bli ett bättre resursutnyttjande med samutnyttjande av bibliotek, vaktmästeri och AV-hjälpmedel. Vad händer då? Ja, de som klagat mest högljutt förkastar erbjudandet om nya lokaler. Plötsligt väger de pedagogiska fördelarna lätt när rädslan för förändringar tar över. När man ser till de förutsättningar som finns i regionen borde Stockholm vara en föregångare, men tyvärr har det blivit så att lärarutbildningen här pedagogiskt ligger efter i utvecklingen. Jag kan förstå orsaken. Det är en näst intill omöjlig uppgift att driva modern utbildning med en så splittrad organisation. Man skulle tro att de som är ansvariga för utbildningen skulle vara glada för erbjudandet om bättre pedagogiska möjligheter. Men så säger delar av personalen nej, och en del politiker grips av beslutsvånda. Jag tycker att utskottet borde ha frågat sig: Om nu Stockholms stad hade ansett det så angeläget att satsa på högskolan för lärarutbildningen, varför har man då inte löst lokalfrågorna för länge sedan, när klagomålen har framförts under flera år? Lennart Andersson har redan redogjort för de regionalpolitiska skälen, och jag kan instämma i dem. Jag kan dock tillägga att det har gjorts en regionalpolitisk undersökning på regeringens uppdrag för att kartlägga de regionala obalanserna i Stockholms län. Man har då bl.a. funnit att man i den södra länsdelen har hälften så många högutbildade som i den norra delen av regionen. Det är ytterligare ett tungt skäl till att lokalisera utbildningen till den södra regionen. Till dem som förordar Frescati skulle jag vilja rekommendera att läsa professor Åke Anderssons i Umeå utredning om konsekvenserna av olika storlekar på ett universitet. Storleken tycks ha konsekvenser i utbildningens kvalitet och effektivitet. Han pekar på att det inte finns något universitet i hela världen som har så många studenter som Stockholms universitet. Han pekar också på att de universitet som har de flesta Nobelpristagarna i olika ämnen håller sig kring 12 000-15 000 studenter. Det borde ändå vara en tankeställare för dem som förordar ett allt större universitet i norra delen av regionen. Behovet av en snar lösning är överhängande. Då förordar utskottet en utredning som, med hänsyn till omfattningen, kommer att ta mycket lång tid. Man kan inte undgå att få en känsla av att detta är ett sätt att skjuta upp ett kontroversiellt beslut. Bengt Silfverstrand erkände också i sitt anförande att detta var fallet. Detta är inte att ta ansvar för kvaliteten på lärarutbildningen i Stockholmsregionen. Herr talman, jag yrkar bifall till motion 1987/88:Ub648.

Herr talman! Bara några korta kommentarer, i första hand till dem som har yrkat bifall till förslag innebärande att vi redan nu skulle ta ställning till en förläggning av delar av lärarutbildningen i Stockholm till Södertälje. Det är ingen handlingsförlamning, det är ingen beslutsvånda när man tar hänsyn till de olika intressen som har framförts. Det har kommit mycket starka betänkligheter mot det regeringsförslag om lokalisering till Södertälje som finns med i budgetpropositionen. Utskottet har mycket utförligt preciserat de osäkerhetsfaktorer som finns inför detta beslut. Högskolestyrelsen — vi måste väl ändå ta hänsyn till den i detta sammanhang — konstaterar att det förslag som förelåg inte är någon samlad lösning. Ett exempel gäller förskollärarutbildningen, som upptar en mycket stor del av HIS totala volym; den är till mer än två tredjedelar lokaliserad till Solna och Blommensberg. De studerande och de anställda måste vi väl också ta hänsyn till. De har mycket kraftfullt framfört synpunkter och säger bl.a. att den föreslagna lokaliseringen skulle försvåra samarbete med andra högskoleenheter när det gäller den nya grundskollärarutbildningen. Universitetet i Stockholm och byggnadsstyrelsen har också framfört betänkligheter. Mot den bakgrunden kan faktiskt inte ett ansvarigt utskott ta ställning för en lokalisering till Södertälje. Vi har starkt understrukit att vi nu inte kan ta ställning till något förslag, eftersom bilden är splittrad. Den logiska konsekvensen av en sådan osäkerhet är att begära en förnyad analys av problemet. Detta beslut omfattar sammantaget investeringar på kanske en halv miljard kronor. Då är det ur ekonomisk synpunkt väsentligt att man har is i magen. Vi kan faktiskt vänta ett år till, om det nu skulle ta så lång tid, innan vi fattar definitivt beslut i ärendet. Det är alltså icke fråga om någon sidvördnad från utskottets sida mot Södertälje. Det vill jag säga till förespråkarna för det alternativet. Jag yrkar avslag på Lennart Anderssons yrkande och än en gång bifall till utbildningsutskottets förslag. Så en kort kommentar också till Elisabeth Fleetwood. Nej, det finns ingen anledning att begära tillläggsdirektiv om dockteaterverksamhet vid Dramatiska institutet. Utredningen har till uppgift, vilket klart framgår på s.19 i betänkandet, att belysa institutets framtida roll och ansvarsområde liksom utbildningens struktur, nivå, omfattning och innehåll. Klarare kan det inte uttryckas. Vi får se vad utredningen kommer fram till. Då är det dags att ta ställning till om vi skall avsätta statliga medel till Dramatiska institutet för dockteaterverksamhet. Man kan vara mycket positiv till den verksamhet som där bedrivs, och utskottsmajoriteten är verkligen positiv. Men vi väntar med att fatta beslut i denna fråga tills vi har ett fullständigt beslutsunderlag.

Herr talman! Bengt Silfverstrand sade att det har framkommit starka synpunkter på lokaliseringsfrågan. Ja, det vet vi. Det kommer alltid fram starka synpunkter, när det handlar om lokalisering eller omlokalisering. Naturligtvis hade regeringen tagit hänsyn till detta, när den framlade sitt förslag i budgetpropositionen. Den hade ju haft ett helt år på sig att förbereda detta förslag, eftersom våra motioner i frågan väcktes redan i januari 1988. Bengt Silfverstrand framhöll att det inte handlar om en samlad utbildning. Nej, inte helt och hållet, eftersom i förslaget ingår att förskollärarutbildningen i Solna och Blommensberg skall ligga kvar. Om man tänker på att utbildningen i dag finns på 13 olika adresser i Stockholm, får man ändå säga att det är en väsentligt mer samlad utbildning än i dag. Jag vill ställa en fråga till Bengt Silfverstrand. I utskottsbetänkandet räknar man upp de olika saker som skall utredas. Utskottet inleder med att säga: ”Olika förslag om lokalisering av lärarutbildningarna i Stockholmsregionen bör bedömas utifrån lokaliseringspolitiska aspekter, dvs. med beaktande av den inomregionala balansen.” Betyder detta att den lokaliseringspolitiska aspekten alltid skall överväga andra resultat som kommer fram i analysen? Den uppfattningen måste man väl ändå få, när utskottet inleder utredningsdirektiven med detta uttalande. Jag vill ha ett klart besked på den punkten.

Herr talman! Jag vill svara Ylva Annerstedt. Lokaliseringspolitiska aspekter är viktiga och skall beaktas. De skall emellertid vägas mot andra faktorer såsom dimensioneringsbehovet när det gäller de aktuella utbildningarna och rekryteringsmöjligheterna vid de olika lokaliseringsalternativen, för att ta några exempel. Därför behöver vi en noggrann och fördjupad analys.
Herr talman! Bengt Silfverstrands svar förvånar mig något med tanke på att regeringen i andra sammanhang har uttalat att de regionalpolitiska aspekterna skall väga mycket tungt, alltså att de skall ha ett försteg framför Övriga faktorer när man gör en analys. Jag vill ta upp någon av de andra faktorer som man vill ha belysta i denna utredning. Man talar om att man måste veta mer om dimensioneringen av de aktuella utbildningarna. Men i vilken utsträckning skulle detta ha en avgörande betydelse för lokaliseringen? När man har fattat ett lokaliseringsbeslut, är det ju bara att bestämma sig för vilken storlek på ytan man skall ha. Beslutet om lokalisering kan ju fattas först. Det behövs ändå en förberedelsetid. Ett beslut innebär att man i efterhand kan rita på den byggnad som skall komma till stånd. Beträffande frågan i vad mån olika lokaliseringsalternativ påverkar möjligheterna att rekrytera vet vi att de som är mest känsliga för avstånd när det gäller högre studier är de studerande som väljer förskollärareller fritidspedagogutbildning. Regeringen har faktiskt föreslagit att de utbildningar som finns i Solna och Blommensberg skall finnas kvar där. De skall tillgodose den känslighet som kan finnas i norra delen av Stockholmsregionen. En lokalisering till Södertälje skulle alltså innebära att det blev lättare att rekrytera flera studerande till dessa utbildningar. I direktiven talas det också om ett samspel mellan grundskollärarlinjens resp. ämneslärarlinjens ämnesteoretiska utbildningsavsnitt och de praktiskpedagogiska avsnitten. Södertörn är ju inte fullständigt renons på möjligheter att ta emot praktisk-pedagogisk utbildning. Det finns en mängd kommuner med skolor, dit den praktisk-pedagogiska utbildningen kan förläggas. Som det nu är har den södra regiondelen varit missgynnad i detta avseende.

Herr talman! Jag vill åter ta upp dockteatern. Vi har hört att teaterns ordförande finns här i kammaren. Hon känner inte till att den utredning som tillsattes för snart ett år sedan också hade till uppgift att syssla med dockteatern. Men utskottsmajoriteten skriver att direktiven tar upp just dockteatern. Detta stämmer inte. Kan inte Bengt Silfverstrand här för oss medge att det har blivit fel på något sätt och att han är beredd att medverka, om inte till tilläggsdirektiv så i varje fall till ett förtydligande för utredningen så att vi kan vara säkra på att dockteatern kommer med i utredningen? Bengt Silfverstrand hänvisar till utskottstexten. Vi som har läst direktivtexten har upptäckt detta. Om Bengt Silfverstrand inte kan medverka till detta förtydligande, måste jag erkänna att jag känner mig lurad. Det bör även övriga partier göra, eftersom de för två år sedan så mangrant slöt upp bakom förslaget om Marionetteatern och då var beredda att ge teatern ett visst stöd från riksdagen.